Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Sigurdsen för svaret på min fråga. I början av maj förde ett socialdemokratiskt landstingsråd och därtill kvinna fram tanken på att sätta tidsoch viktgräns för att för tidigt födda barn skulle få medicinsk vård. Det var ett oerhört cyniskt uttalande, och det har skapat rädsla och oro bland många människor. Till yttermera visso angavs som skäl för avbruten medicinsk vård ekonomiska förhållanden. Många har tagit avstånd: läkare, handikappade, kvinnoorganisationer, föräldrar till för tidigt födda barn, socialstyrelsen. Jag noterar att Gertrud Sigurdsen inte tar avstånd från uttalandet. Gertrud Sigurdsen säger att hon inte tror att avsikten med uttalandet har varit att ifrågasätta de rutiner som i dag tillämpas för vård av för tidigt födda barn. Men det var just det som uttalandet handlade om — att ifrågasätta dagens rutiner. Jag trodde först att uttalandet var ett olycksfall i arbetet, men så var det inte, för landstingsrådet i fråga har i en egenhändigt skriven artikel, där man alltså har svart på vitt på det hela, deklarerat att det inte fanns något inslag som hon ville ha osagt. Hon står alltså fast vid sitt uttalande. Den gränsdragning som hon diskuterar är en manipulation med livet som inte hör hemma i vårt utvecklade samhälle. Hennes tal om livets kvalitet visar ett förakt för den mest grundläggande värderingen i vårt samhälle, rätten till liv och att alla människor har samma värde. Att tro att livet inte har kvaliteter för handikappade är groteskt och omänskligt. Att börja manipulera med regler om gränsen mellan liv och död är förkastligt. Vem är det som skall avgöra frågan om liv eller död? Har man inte respekt för livet i dess tidigaste skede, finns det då respekt för livet i dess slutskede? Ett uttalande som detta skapar naturligtvis oro bland många, bland föräldrar som väntar barn, bland handikappade vars värde ifrågasätts, bland gamla människor. Hur länge skall gamla människor vårdas? På en punkt har statsrådet Sigurdsen rätt, att det behövs en allsidig debatt om de etiska frågorna inom sjukvården. Det ställer jag upp på, men inte från den utgångspunkt som det socialdemokratiska landstingsrådet anlägger med frågan om direkta manipulationer med livet. Sjukvårdens målsättning måste liv. Den sista meningen i svaret är dock positiv, där statsrådet säger att för tidigt födda barn liksom andra patienter skall få den vård som är medicinskt berättigad och möjlig att åstadkomma. Men jag tycker inte att det är tillräckligt mot bakgrund av det allvarliga uttalandet. Jag efterlyser ett klarare avståndstagande för att minska oron för dem som är berörda.

Herr talman! Jag ber att få tacka sjukvårdsministern för svaret på min fråga. Anledningen till min fråga är att jag önskar få veta vilken regeringens syn är på bedömningen av den aktuella problemställningen när det gäller för tidigt födda barns rätt till livsuppehållande behandling. I en intervju — som tidigare omnämnts här — gav ett landstingsråd uttryck för sin syn på detta problem, och det skedde på ett sådant sätt att många människor kände sig kränkta. I uttalandet framstod det som klandervärt att rädda för tidigt födda barn till ett liv som skulle kunna innebära risk för något handikapp. Den debatt som landstingsrådet gav upphov till återkommer med jämna mellanrum. Debatten handlar om sjukvårdsetik och om samhällets inställning till kostnader för sjukvård. Beträffande etiska bedömningar sker det en anpassning till rådande möjligheter. Den tendensen har man noterat när det gäller utvecklingen i fråga om tillstånd från socialstyrelsens rättsliga råd till abort efter artonde graviditetsveckan. Nu rör det sig emellertid om så små tal att även en liten förändring är klart märkbar. Under de senaste åren har således ett ökat antal abortansökningar avslagits efter bedömning av fostrets validitet, dvs. fostrets egen förmåga till liv. Ansökningar beviljas till 100 92 i de fall fosterdiagnostik har påvisat fosterskador. Alltmera närmar sig nu följande tidpunkter varandra: dels den tidpunkt då fostret vid för tidig födsel kan räddas till liv, dels den tidsgräns som bestämmer om abort skall utföras eller ej. Alla frågor som handlar om metoder för fosterdiagnostik, inplantat av befruktade ägg, aborterade foster som organgivare och de sena aborterna får debatten att blossa upp gång på gång. Framstegen på forskningens område gör det svårt för en lekman att hålla sig å jour med vad som är möjligt och vad som pågår. Läkarna har naturligtvis det största behovet av att finna underlag till beslut. Men även politikerna, som skall bedöma behovet av resurserna och även etiken i besluten, måste vara med i diskussionen. Utbyggnaden när det gäller etiska kommittéer är ett sätt att finna riktlinjer lokalt. Men det var inte den debatten som landstingsrådet i fråga gav sig in på. I stället ville hon begränsa insatserna för för tidigt födda barn. Men något positivt har väl detta yttrande fört med sig. I samband med den aviserade konferensen rörande fosterdiagnostik — man skall då belysa kunskapsläget och resursbehovet för framtiden — är det mycket viktigt att vi politiker slår fast att livet är okränkbart. Jag efterlyser således också statsrådets synpunkter i det avseendet. Det är ju den mest aktuella frågan i den här debatten.

Herr talman! Först ber jag att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Jag tror att det finns all anledning, oavsett vad man tycker, att visa en viss ödmjukhet inför denna frågeställning. Frågor i detta sammanhang är ju inga lätta frågor. Jag vill dock påstå en sak: det uttalande som vi nu diskuterar speglar en materialistisk syr på sjukvården. Det finns anledning att säga detta, eftersom uttalandet gjorts av en företrädare för ett parti som mycket ofta och i mycket hetsiga ordalag beskyller andra partier för cynism och materialism i denna fråga, liksom i många andra. Möjligtvis kan detta vara ett memento för dem som är flitigast i den genren. Men uttalandet i fråga speglar också en syn på sjukvården som, vill jag påstå, socialdemokratin aktivt bidragit till - man ser sjukvården som en gåva från det offentliga till människorna, som någonting som ges på nåder till de sjuka. Statsrådet sade inledningsvis att det landstingsråd i Västerbotten som det här gäller förmodligen inte avsåg att ifrågasätta rutinerna i det här sammanhanget. Men det var just vad hon gjorde. Hon förespråkade nämligen någon typ av statisk gräns i ett läge där man faktiskt inte utnyttjar tidsgränsen och dessutom på ett sätt som innebär att man inte skulle kunna ta andra hänsyn, oavsett vilka resurser som är tillgängliga. Herr talman! Det finns många reflexioner att göra med anledning av detta. Först och främst är statsrådet Sigurdsen banerförare för en politik inom sjukvården som innebär en ökad monopolisering av sjukvården till landstingen. Det innebär att man minskar de enskilda människornas trygghet och ökar deras beroende av landstingen och enskilda politiker. Anledningen till att vi diskuterar den här frågan i dag är att det för människorna i Västerbotten spelar en otroligt stor roll vilken uppfattning landstingsrådet har i en sådan här fråga. Just när det gäller vården av för tidigt födda barn tror jag inte att den vården inom överskådlig tid kan ske på annat sätt än inom den offentliga sjukvården. Men det skulle kunna finnas anledning att diskutera alternativ Nr 156 till fristående sjukvård litet mer ödmjukt, om man då insåg att alla E > = > Måndagen den nedskärningar inom den offentliga sjukvården inte behöver drabba den här 28 maj 1984 typen av viktig aktivitet. Genom detta skulle man också motverka det synsätt s som landstingsrådet i det här fallet har gjort sig till tolk för, att patienten är Om för tidigt födda underordnad sjukvården och inte tvärtom. & jå E barns rätt till liv Jag vill påstå att Gertrud Sigurdsen har ett ansvar för den här typen av uttalanden, eftersom hon förespråkar en typ av politik som ökar människornas beroende av det offentliga. Mot den bakgrunden skulle jag vilja fråga: Anser statsrådet att invånarna i Västerbottens läns landsting får en bättre sjukvård genom att landstingen får ett ännu mer dominerande grepp än i dag, och är statsrådet beredd att ta avstånd från uttalandet?
Herr talman! Jag tror att vi alla kan vara överens om att detta är svåra frågor. När Gunnar Hökmark börjar ta upp en diskussion om offentlig och privat sjukvård vill jag säga: Vi var mycket överens i den här riksdagen vid antagandet av den nya hälsooch sjukvårdslagen, som klart lägger ett planeringsansvar på landstingen. Den socialdemokratiska landstingsgruppen i Västerbottens län har klart uttalat att dess grundinställning nu liksom tidigare är att det är självklart att landstinget skall göra allt som står i dess makt för att rädda ett barn som har fötts. Denna grundinställning kommer också i framtiden att känneteckna gruppens prövning av budgetförslag beträffande hälsooch sjukvården. Bakom detta uttalande står alltså den socialdemokratiska landstingsgruppen i Västerbottens län. Därmed tycker jag att det klart framgår vilken ställning som man intar i dessa frågor. Jag har i mitt frågesvar sagt att jag vid kontakt med socialstyrelsen har kommit fram till att det är lämpligt att på riksplanet ta upp en debatt om de etiska frågorna i det här sammanhanget. Det gäller inte bara denna problematik utan också t.ex. fosterdiagnostik och genetik. Det är frågor som kan vara besvärliga och som det är nödvändigt att få en debatt omkring. Med detta svar har jag klart tagit ställning i den här frågan och också redovisat hur man från Västerbottens sida ser på detta.

Det finns alltså möjlighet att i Västerbotten få ökad privat sjukvård.
Herr talman! Jag ställde inte frågan om invånarna i Västerbottens län hade nytta av offentlig sjukvård utan om de hade nytta av att den sjukvården sker i form av monopol. 63 Den här frågeställningen ger oss anledning att tänka efter också beträffande alla de frågor som inte är så etiskt kontroversiella att de leder till diskussion i Sveriges riksdag. Är det då bra eller inte att människor får mindre valmöjligheter? Om det vore så att möjligheten att öppna privatpraktik vore tillfredsställande även enligt Gertrud Sigurdsens uppfattning, hade hon förmodligen inte ställt sig bakom den proposition som vi kom att tala om. När det sedan gäller frågan om att ansvaret för sjukvården skall ligga på landstingen skulle jag vilja fråga Gertrud Sigurdsen: Om ett landsting beslutade sig för att sätta en viktgräns och en tidsgräns, skulle Gertrud Sigurdsen då fortfarande säga att det var landstingets ansvar, eller skulle hon möjligtvis kunna anse att det var någonting som borde åtgärdas från riksdagens och regeringens sida? Ytterligare en sak, herr talman. När man från socialdemokratisk sida förkastar privata alternativ — statsministern har talat om privata barndaghem som Kentucky Fried Children, för att ta upp ett lågvattenmärke — förkastar man också en möjlighet att frigöra resurser från den tunga och avancerade sjukvården, den typ av sjukvård vi talar om i det här fallet. Alla exempel och all erfarenhet visar att den privata sjukvården är billigare. Man skulle då frigöra resurser, samtidigt som man ökade människors oberoende och samtidigt som man fick ett system där det inte var lika viktigt för människorna i Västerbotten vad den socialdemokratiska landstingsgruppen tyckte eller inte tyckte, utan där det är viktigare vad de själva tycker.
Herr talman! När Gertrud Sigurdsen talar om behovet av en etisk debatt, vill jag understryka att det är viktigt att vi verkligen får en sådan till stånd. Man kan här hänvisa till frågor som insemination och fosterdiagnostik och till det som Karin Israelsson tog upp, nämligen frågan om att rädda barn efter 22 veckors graviditet — samtidigt som man har möjlighet att göra abort efter den 24:e veckan. Gertrud Sigurdsen läste upp ett uttalande från den socialdemokratiska landstingsgruppen i det berörda länet. Jag vill då fråga om vi kan uppfatta detta så, att Gertrud Sigurdsen också står bakom detta uttalande. När det gäller livets okränkbarhet får det inte råda några delade meningar. Vi måste slå vakt om livets okränkbarhet, om människor skall orka att leva över huvud taget.
Herr talman! Jag tycker att Gunnar Hökmark skall diskutera regeringspropositionen när det ges utrymme för detta här i kammaren. Jag ger mig inte ini en debatt om den propositionen här i dag. Det får vi tillfälle att återkomma till. Jag har i mitt frågesvar sagt att ansvaret för sjukvården åvilar landstingen. Jag har också sagt att jag utgår ifrån att de för tidigt födda barnen, liksom andra patienter, får all den vård som är medicinskt berättigad och som är möjlig att åstadkomma. Därmed tycker jag också att jag har svarat på den = Nr 156 fråga som Gunnel Jonäng sist ställde till mig. Måndagen den
Herr talman! Karin Israelsson har frågat mig om jag är beredd att förorda att thoraxkirurgisk verksamhet bedrivs vid regionsjukhuset i Umeå om ett sådant önskemål skulle framställas. Riksdagens beslut om regionsjukvården år 1980 föregicks av ett omfattande utrednings-, remissoch beredningsarbete. I propositionen framhölls bl.a. behovet av samordning på riksplanet, särskilt mellan två eller flera sjukvårdsregioner, för sådana vårdverksamheter som inte finns i samtliga regioner. Ett exempel härpå är thoraxkirurgi, som enligt riksdagens beslut skall bedrivas vid fyra enheter i landet. Som ett underlag för sjukvårdshuvudmännens planering och beslut presenterade socialstyrelsen år 1983 ett principprogram avseende thoraxkirurgi för 1980-talet. I detta principprogram berördes inte upptagningsområdenas storlek och avgränsning utan det föreslogs att en grupp, initierad av sjukvårdshuvudmännen, skulle bereda denna fråga. En arbetsgrupp med representanter för samverkansnämndernas kanslier, socialstyrelsen, Spri och Landstingsförbundet bildades och fick i uppdrag att utarbeta planförslag för thoraxkirurgin. Förslaget skulle omfatta såväl geografisk förläggning av resurserna som lämpliga upptagningsområden. Det skulle bygga på avvägningar utifrån såväl medicinska som vårdorganisatoriska och ekonomiska utgångspunkter. På grundval av det utredningsmaterial som jag här har redovisat beslutade Landstingsförbundets styrelse den 23 februari 1984 att rekommendera sjukvårdshuvudmännen att thoraxkirurgiska kliniker skall finnas i Lund, Göteborg, Stockholm och Uppsala, men däremot inte i Umeå. Mot denna bakgrund finns det inte anledning att redan nu ompröva frågan om resurser och organisation för den thoraxkirurgiska verksamheten framdeles.

Herr talman! Jag ber att få tacka sjukvårdsministern för svaret på min fråga. Riksdagen beslutade i december 1980 att uppdra åt regeringen att fatta beslut om landets indelning i sjukvårdsregioner. Förordningen 1982:777 om rikets indelning i regioner för hälsooch sjukvård utgavs som ett resultat av detta. I denna förordning framgår det inte inom vilka specialiteter samverkan 65 skall ske regioner emellan. I hälsooch sjukvårdslagens 9 § står det däremot om den samverkan som skall ske när hälsooch sjukvården berör flera landstingskommuner. I förarbetena till regionindelningsbeslutet nämns — i propositionen och i utskottsbetänkandet — hur thoraxkirurgisk verksamhet skall bedrivas med fyra enheter inom landet. Tolkningssvårigheter synes nu ha uppkommit i den nordligaste sjukvårdsregionen. Det handlar om var ett beslut slutligen skall fattas för verksamhet som i dag kräver samverkan. I Umeå finns en väl utvecklad thoraxmedicinsk enhet. Där finns avdelningar för hjärtoch lungsjukdomar. Någon thoraxkirurgi bedrivs däremot inte; den verksamheten försiggår i Uppsala. I Uppsala sker ca 600 öppna hjärtoperationer per år. F.n. kommer ca hälften av dessa patienter från Umeåregionen. I dagarna fattar troligtvis Uppsala läns landsting ett beslut om att investera och utöka thoraxkirurgisk verksamhet på Akademiska sjukhuset. Detta kommer att innebära att Umeå inte inom den närmaste framtiden kommer att kunna erbjuda hela behandlingskedjan och undersökningskedjan för patienter med kranskärlsjukdomar. Hälsooch sjukvårdslagens krav om vård på lika villkor för alla hade kunnat uppfyllas om även det kirurgiska ingreppet hade kunnat ske i Umeå. Utredningen och eftervården sker ju redan där. Patientunderlaget medför i dag långa väntetider för de patienter som har behov av operation, och enligt statistiskt material har just Norrlandslänen en högre frekvens av hjärtoch kärlsjukdomar. På sikt kommer därför just denna terapi att krävas. Om utbyggnaden i Uppsala sker, kommer det att innebära att Umeå inte kommer att kunna bygga ut thoraxkirurgisk verksamhet. Jag vet att Landstingsförbundet har fattat detta beslut, men det skedde inte enhälligt. Det fanns reservationer mot beslutet. Frågan är om man kan tillåta att utbyggnaden i Uppsala sker utan att man beaktar att Umeåregionen skulle vara väl så betjänt av inrättandet av en thoraxkirurgisk verksamhet. Man bör beakta det underlag som finns i denna region och som jag tidigare har berört samt de stora reseavstånd som uppkommer för de patienter som behandlas i Uppsala. Jag vill fråga sjukvårdsministern om den saken.

Herr talman! Bertil Måbrink har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förbättra sjukhusvården. Måbrink har i sin fråga redovisat vissa förhållanden som rör vården av äldre patienter. Jag delar Bertil Måbrinks uppfattning att det finns förhållanden inom sjukvården för de äldre patienterna som inte stämmer överens med de principer som skall gälla för hälsooch sjukvården enligt vår nya lagstiftning på området. Enligt hälsooch sjukvårdslagen skall vården bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet och främja goda kontakter mellan patient och personal. Mycket görs för att förändra vården av de äldre kroppsligt sjuka patienterna och de åldersdementa patienterna. Det här vårdområdet har prioriterats av såväl statsmakterna som landstingen under en lång följd av år. Inom landstingen sker en kraftig satsning på fortbildning av den personal som arbetar inom långtidssjukvården. Försök med gruppvård pågår på flera håll i landet för att uppnå en bättre kontinuitet i vården. Försök med en särskild vårdplan för den enskilde patienten som grundar sig på dennes individuella behov av omvårdnad genomförs också inom flera landsting. Landstingen satsar i stor utsträckning på hemsjukvård som ett alternativ till den institutionsbundna långtidssjukvården. Detta överensstämmer med statsmakternas strävanden på det här området. Jag kan nämna att den s.k. äldreberedningen satsat pengar på försök med dagsjukvård och gruppboende för åldersdementa i Malmö, Göteborg, Västerås, Örebro och Gävle. Projekten planeras f.n. i samarbete med socialstyrelsen. Inom socialdepartementet pågår f. n. arbete för att omstrukturera den institutionsbundna vården mot öppnare vårdoch boendeformer. Arbetet bedrivs i samråd med övriga berörda departement och andra berörda myndigheter och organisationer. En analys skall göras av det framtida behovet av institutionsvård samt de ekonomiska konsekvenserna av en övergång till öppnare vårdoch boendeformer. Strävan är att äldre långtidssjuka så långt det är möjligt skall kunna vårdas i hemmet eller när detta ej är möjligt i någon form av kollektiv bostad integrerad i bostadsområdet. Ett annat alternativ är vård vid lokala sjukhem som präglas av så hemliknande förhållanden som möjligt. Jag anser att ett utvecklingsarbete av denna typ bör ges hög prioritet för att undanröja de ibland torftiga bostadssociala förhållanden som fortfarande kan prägla delar av institutionsboendet. Samtidigt bör formerna för vård och omsorg utformas enligt hälsooch sjukvårdslagens intentioner. Bertil Måbrink berör i sin fråga förhållandena på ett visst sjukhus. Jag har därför överlämnat frågan och föreliggande pressmaterial till socialstyrelsen i dess egenskap av tillsynsmyndighet.

Herr talman! Jag tackar sjukvårdsministern för svaret. Jag är också tacksam för att Gertrud Sigurdsen säger att det finns förhållanden inom sjukvården för de äldre patienterna som inte stämmer överens med de principer som enligt den nya lagstiftningen skall gälla för sjukvården. Det föreligger kanske en liten missuppfattning — jag har inte frågat om långvårdssjukhusen och långvårdspatienterna. Jag har konkret tagit upp förhållandena vid Gävle sjukhus, och där handlar det om den slutna akutsjukvården — låt vara att det där ligger också många äldre patienter; det ligger väldigt många patienter inom akutsjukvården som egentligen skulle vara på långvården. Det är klart att dessa patienter kanske råkar mest illa ut på grund av de förhållanden som råder vid Gävle sjukhus. Men jag är inte säker på att Gävle sjukhus är det enda sjukhus i landet där situationen är denna. Jag vill citera en sjuksköterska, Kerstin Wahlund. Hon säger följande om akutsjukvården på Gävle sjukhus: ”Om någon har svåra smärtor måste vi givetvis hjälpa den patienten så snabbt som möjligt. Det innebär att andra kan få ligga i timmar i urin och avföring eller att vi inte hinner bädda i ordning sängarna på hela dagarna. Många av patienterna här är svårt sjuka. De ligger och grubblar över svåra frågor, och behöver ofta prata med oss. Den formen av vård tvingas vi oftast strunta fullständigt i.” Dessutom säger hon att man många gånger måste lägga patienterna på eftermiddagarna, för personalsituationen på kvällarna och nätterna är värre än den är på dagarna. Detta är ju alldeles orimliga förhållanden. Och vad beror detta på? Jo, det beror på personalbrist. Det är kärnfrågan. I det besparingsraseri som nu breder ut sig överallt sparar också landstingen, och det går ut över vården av de sjuka människorna här i landet. Jag tror att sjukvårdsministern och jag kan vara överens om att vi måste sätta stopp för detta. Inför sommaren kommer situationen att bli ännu svårare än den är nu. Nu säger sjukvårdsdirektionen i Gävle att man till hösten skall sätta i gång en utredning för att se vad som kan göras åt personalsituationen. Men det är inte i december i år eller någon gång nästa år som åtgärder måste sättas in, utan det är nu. I 13 § hälsooch sjukvårdslagen står: ”I hälsooch sjukvården skall det finnas den personal som behövs för att meddela god vård.” Det är väl en viktig paragraf som man inte bör kompromissa med? Nu säger sjukvårdsministern att man har överlämnat frågan till socialstyrelsen. Men går det inte att förebygga en sådan här sak, innan den situationen uppstår att man måste vända sig till socialstyrelsen? Vilka åtgärder ämnar sjukvårdsministern vidta för att rätta till detta, så att man inte behöver vända sig till socialstyrelsen först när sådana här fall uppenbarar sig? Sjukvårdsministern har ju ändå det högsta ansvaret för hälsooch sjukvården här i landet och har att se till att den nya lagen tillämpas.
Herr talman! Det sker oerhört mycket på sjukvårdens område. Precis som Bertil Måbrink inledningsvis sade finns det många människor som ligger på akutsjukvården därför att det råder personalbrist iom långtidssjukvården. Jag tycker det är viktigt att socialstyrelsen får kännedom om detta problem. Socialstyrelsen är ju tillsynsmyndighet och har till uppgift att ta itu med det akuta problem som Bertil Måbrink här har påtalat. Vad kommer då att ske? Ja, om någon vecka skall vi behandla den proposition som gäller överenskommelser om statsbidrag till sjukvårdshuvudmännen. Staten gör en satsning i form av extra bidrag till hemsjukvården. Jag tror också att Bertil Måbrink och jag är överens om att det är angeläget att bygga ut denna vård. Många människor, som i dag vistas på en institution, skulle mycket väl kunna klara sig hemma. Staten vill utöka möjligheterna därtill genom det nämnda stödet. I övrigt vet Bertil Måbrink lika väl som jag att hälsooch sjukvårdslagen är en ramlag. Det finns inga detaljföreskrifter i den, utan det är landstingen som skall ge lagen ett innehåll. Med bl.a. speciella ekonomiska bidrag kan statsmakterna stimulera till de åtgärder som hälsooch sjukvårdslagen föreskriver.
Herr talman! Jag tycker det är viktigt att vi diskuterar den här frågan, inte minst med tanke på att det var under den borgerliga regeringstiden som förhållandena inom sjukvården försämrades. Det vet både Gertrud Sigurdsen och jag. Jag tycker vidare att sjukvårdsministern på flera punkter i sitt svar är positiv, och det är bra. Det är också bra att personalen på våra sjukhus får veta det. Det är likaså positivt att den nämnda propositionen innehåller förslag om statsbidrag till landstingen. Jag hoppas att dessa medel kan bidra till en förbättrad personalsituation. I inte minst i Gävle med omnejd finns i dag långa arbetslöshetsköer, vilket medför kostnader för staten. Skulle man inte kunna tänka sig att under de månader fram till dess att de nya statsbidragen kommer och sjukvårdsdirektionen gör sin översyn anställa folk som nu är arbetslösa? Att tala med patienter kan också arbetslösa människor i Gävle klara. De skulle också kunna hjälpa till med att bädda sängar m.m., även det betydelsefulla insatser. Måhända har sjukvårdsministern redan påpekat detta för landstingen. Det är ett sätt att ge de arbetslösa i Gävle och på andra håll ett meningsfullt jobb.
Vi har en betydande svenskspråkig minoritet i vårt östra grannland — finlandssvenskarna. De är förtjänta av kulturellt stöd från rikssvensk sida. Hur ser statsrådet på möjligheterna att underlätta för finlandssvenskarna att se de svenska TV-programmen?
Herr talman! Anita Bråkenhielm har frågat mig hur jag ser på möjligheterna att underlätta för finlandssvenskarna att se på de svenska TV-programmen. Frågan om svenska TV-program i Finland är främst en finsk inrikespolitisk angelägenhet. Enligt vad jag har erfarit planeras på finsk sida åtgärder för att möjliggöra mottagande av de svenska TV-programmen i områden där det inte låter sig göras i dag. Sveriges television kommer att delta i förhandlingar om de upphovsrättsliga frågor som hänger samman med vidaresändning av de svenska programmen. Om parterna kan komma överens, finns det alltså goda möjligheter till ökad spridning via marknätet av de svenska TV programmen i Finland. I en framtid kan också satellitöverföring ge möjligheter till ett mer omfattande utbyte av program mellan de nordiska länderna.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Göransson för svaret. En mångårig kamp för att få en egen svenskspråkig TV-kanal, den s.k. kustkanalen, i finsk TV har finlandssvenskarna till synes förlorat, när den nuvarande finska regeringen frångått löften i regeringsdeklarationen och senare förklarat kanalen såsom begravd. Man hänvisar nu till en särskild kanal i en framtida satellit. Att en sådan har dröjt kan bl.a. skyllas på nuvarande svenska regeringsparti, som i många år aktivt har motarbetat praktisk nordism i form av t.ex. Nordsat. Det viktigaste att diskutera i dag är det väsentliga tillskott som finlandssvenskarna får genom möjligheten att se rikssvenska TV-program. Att detta tillskott är välkommet visas bl.a. av att 100 miljoner mark eller mer har lagts ut av privatpersoner bara i Österbotten för att med hjälp av antenner ta in en många gånger flimrande och dålig TV-bild. Det är riktigt att en sändare nu planeras för att förbättra mottagningsmöjligheterna. Men luttrade finlandssvenskar säger att de inte tror på denna sändare förrän de har sett den i verkligheten. Ryktena om att Sverige kommer att lägga hinder i vägen för ett fritt mottagande av svenska TV-program har vållat stark oro. Tänker man sig i det av statsrådet berörda avtalet om upphovsrätt på något sätt försöka skilja mellan finskspråkig och svenskspråkig finländsk publik? Hur skall man i så fall tekniskt kunna göra detta? Bedömer man intresset för svenska TV program vara lika stort hos den finskspråkiga befolkningen som hos den svenskspråkiga i Finland? Har inte finlandssvenskarna bidragit tillräckligt till den svenska kulturen för att vi skall kunna bjuda dem på denna kulturella överskottsvara, som inte kostar oss någonting, dvs. spill-over-sebarhet av våra TV-program. Kunde vi inte visa den generositeten mot den enda betydande språkminoritet som vi har utomlands, finlandssvenskarna? Den finska kulturtidskriften Horisont kallar detta för Sveriges billigaste u-hjälp, som dessutom genom etern garanterat gratis når direkt till mottagarna. Jag tycker att det känns negativt att ens diskutera att vi skulle belägga dessa sändningar med extra avgifter.
Herr talman!

I alla de diskussioner som har förts har man tvärtom understrukit att den svenskspråkiga gruppen i Finland, finlandssvenskarna — och det har framförts inte minst från mycket auktoritativt håll i Finland och från svenskspråkigt håll — känner sig väl behandlade och har möjlighet att mycket bra upprätthålla sin identitet. I den diskussion som har förts om de finska barnen i svenska skolor har man just åberopat den jämställdhet och balans som finns mellan de båda språken i Finland. Jag känner alltså en viss förvåning att just den svenskspråkiga gruppen skulle vara i behov av u-hjälp. Vad betyder resonemanget om upphovsrättsförhandlingar? Jo, det är alldeles uppenbart så att de människor som har upphovsrätter till TV program har rätt att få ersättning om programmen används i andra sammanhang än dem där de är avsedda att användas. Jag tycker att det är en ganska rimlig ersättningsprincip att man inte får tillstånd att kopiera den svenska boken och dela ut den till ett stort antal människor bara därför att man råkar komma utanför den svenska gräns inom vilken boken är utgiven. Det är alltså en fråga om hederlighet och anständighet mot dem som faktiskt har upphovsrätterna och inte om Sverige i någon välvilja vill bjuda på det ena eller det andra.
Herr talman! Det är inte jag som har sagt att finlandssvenskarna är i behov av u-hjälp. Förvisso är det inte så, framför allt inte på det kulturella området. Där är det väl frågan om vem som har givit mest. Det var ett direkt citat ur en debattartikel i en finländsk kulturtidskrift, och det var väl något ironiskt menat. Men finlandssvenskarna betalar samma skatt och TV-licens som den finskspråkiga befolkningen utan att ha tillnärmelsevis samma utbud. De gör lokal-TV gratis. De betalar stora egna avgifter för antenner för att se de svenska TV-programmen. Av naturliga skäl har den svenskspråkiga befolkningen större intresse än den finskspråkiga av att se rikssvenska TV program. Om vi låter våra TV-program gå ut över gränserna, behöver de inte kopieras för att kunna ses av någon annan. Vi betalar väl för upphovsrätten innan vi sänder ut programmen till den svenska befolkningen. Och hur skall det egentligen tekniskt gå till att ta någon form av avgift? Skall man i så fall dela på finskspråkig och svenskspråkig befolkning i Finland? Kan det förväntas att den finskspråkiga befolkningen är intresserad av att vara med och betala?
Herr talman! De ersättningar det är fråga om betalas naturligtvis av dem som uppför sådana antenner och mottagningsanordningar att man kan vidaresända. Det är inte konstigare där än det är när televerket vid försök med kabel-TV i Lund tar ner västtyska TV-program och sänder vidare i kabel. Där får televerket som operatör finna sig i att träda i ett affärsförhållande med de västtyska TV-producenterna. Resonemanget om betalning av TV-licenser förstod jag inte riktigt. De svenskspråkiga i Finland betalar inga TV-licenser till Sverige. Om svenska TV-program tas emot och sänds vidare i Finland, är det alldeles uppenbart att de som har upphovsrätter till de program som görs i Sverige rimligen skall ha ersättning också för det utnyttjande som sker i Finland, på samma sätt som en svensk författare har rätt att få ersättning också för de böcker som råkar säljas i Finland.
Herr talman! Givetvis betalar inte finlandssvenskarna någon svensk TV-licens, men de betalar lika mycket som den finskspråkiga befolkningen i Finland och har ett betydligt mindre utbud. Där skulle vi kunna visa generositet och bjuda på det vi ändå sänder på vårt gemensamma språk. Vad jag är orolig för är att man inte kan förvänta sig tillräckligt stort intresse från den finskspråkiga majoriteten för att verkligen centralt bekosta de antenner som här är nödvändiga. Det är litet skillnad på att vi gör affärsavtal med västtyskar eller t.ex. norrmän, som alla har ett tillfredsställande eget TV-utbud, om att sälja våra program. Det skulle kunna finnas anledning till en specialbehandling av just den finlandssvenska minoriteten, den enda språkliga minoritet vi har i något annat land.
Herr talman!

Mot bakgrund av de redovisningar som gjordes bl.a. från den finske kulturministern under diskussionen om det finska språkets ställning i Sverige i vintras, har jag dragit slutsatsen att den svenskspråkiga minoriteten i Finland är relativt till freds med sina förhållanden.
Herr talman! Vad jag menar är bara att vi skulle kunna avstå från att ställa sådana avgiftskrav att man på finsk sida bestämmer sig för att avstå från att bygga sådana mottagningsanläggningar som gör att den finlandssvenska befolkningen med lätthet kan se svensk TV med god kvalitet på bilden.

Herr talman! Larz Johansson har frågat mig om jag är beredd att medverka till en omprövning av riksdagsbeslutet om reducerat bidrag till korttidsvikarier i grundskolan. Jag är väl medveten om de protester från bl.a. lärare och föräldrar som framförs, och jag har stor förståelse för att man på olika håll upplever besparingar på skolområdet som negativa. Syftet med de besparingar som riksdagen i december förra året beslutade om inför läsåret 1984/85 är att minska statens kostnader för grundskolan med sammanlagt ca 250 milj.kr. Detta besparingsmål har också centern och Larz Johansson ställt sig bakom. Jag vill erinra om att riksdagen så sent som i början av april i år konfirmerade beslutet att minska statsbidraget till vikarieinsatser i grundskolan. Några nya fakta har enligt min mening inte tillkommit som skulle motivera en omprövning av beslutet. Jag har således fortfarande den uppfattningen att de alternativ till den s.k. vikariebesparingen som föreligger sannolikt skulle få större negativa konsekvenser i form av t.ex. större klasser och minskat tjänsteunderlag för utbildade lärare. Mot bakgrund av vad jag nu har redovisat ser jag inga förutsättningar för att med bibehållet besparingsmål ompröva beslutet om minskade bidrag för korttidsvikarier.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Anledningen till att jag har ställt frågan, trots de tidigare riksdagsbesluten, är att det är först nu som hela vidden av beslutet börjar stå klar för dem som är berörda. Ja, för dem som drabbas allra mest, eleverna och deras föräldrar, torde inte den hela och fulla konsekvensen stå klar förrän ett gott stycke in på kommande hösttermin. Men för många börjar problemen framstå i hela sin omfattning. Jag tänker bl.a. på alla de skolstyrelser som har börjat planera för den nya situationen, på lärarnas och skolledarnas fackliga organisationer och på de Hem och skola-föreningar som har engagerat sig i frågan. Allt detta har resulterat i mängder av skrivelser till riksdagens utbildningsutskott, och jag tror mig veta att också utbildningsdepartementet har fått åtskilliga brev i frågan. För att belysa hur allvarligt man ser på frågan skall jag citera några rader ur ett brev från en erfaren skolpolitiker, skolstyrelsens ordförande i Nyköpings kommun: ”Jag tycker detta var totalt fel. Med det här beslutet har regeringen skapat oerhört stora problem ute i skolorna och för kommunerna. —-—-— Den skola Sverige har i dag är till stor del skapad av socialdemokratiska initiativ och att värna om det som vi med så mycket möda har byggt upp är naturligtvis en självklar sak, men det här beslutet som gäller vikariemedlen är ett steg i fel riktning. Jag har aktivt arbetat för de socialdemokratiska idealen i snart 50 år — men det här ställer jag inte upp på. Jag vägrar vara med och försvara ett beslut som uppenbart kommer att drabba eleverna.” Att detta är en mycket allvarligare besparing än de som tidigare drabbat skolan illustreras bäst av att man i nästan varje kommun har aktualiserat frågan om att kompensera bortfallet med kommunala medel. Alla, utom möjligen Bengt Göransson, inser nämligen att besparingen som sådan är omöjlig. Somliga kommuner anslår kommunala medel, somliga kommuner gör det inte därför att man inte anser sig ha råd, och andra åter — uppmuntrade av Kommunförbundet — vägrar att göra det av principiella skäl. Detta kommer att leda till en ökad ojämlikhet i skolan. Mot bakgrund av alla de uttalanden och referat av Bengt Göransson som man kunnat ta del av under den senaste tiden, får man det intrycket att statsrådet tar mycket lätt på denna fråga. Detta är att beklaga. Får jag fråga om Bengt Göransson nu anser sig kunna garantera att undervisningen i våra skolor under det kommande läsåret kommer att bedrivas i full omfattning? Med full omfattning menar jag att inga lektioner kommer att ställas in i brist på lärare.

Herr talman! Åter anförs argumentet att det var den tidigare regeringen med Ulla Tillander som skolminister som införde denna besparing. Ett dåligt argument blir inte mindre enfaldigt därför att det upprepas ett antal gånger. Bengt Göransson vet mycket väl att beslutet i samband med 1982 års budgetproposition innebar att pengar fördes över från tilläggsbidraget till förstärkningsresursens undervisningsbundna del. Där kunde pengarna di rekt omsättas i lärartimmar och ge undervisning. Det stod också mycket klart iskolförordningen att den utökade förstärkningsresursen skulle användas till undervisning. Det är riktigt att överföringsbeloppet inte var tillräckligt stort, men de återstående pengarna fanns kvar i tilläggsbidraget och kunde fortfarande användas till korttidsvikarier. Med det beslutet förlorade skolan inte en enda krona. Bengt Göransson borde kunna vara så hederlig att han här bekräftade det. Beslutet var alltså icke ett uttryck för en statlig besparing. Jag upprepar att jag tycker att det är osnyggt att spela ut alternativen mot varandra genom att säga: Antingen gör vi besparingar på vikariesidan, eller också höjer vi klassmedeltalet, minskar antalet lärare och tar bort mindre skolor. Bengt Göransson vet — även om han förnekar det här i talarstolen — att centern har redovisat flera alternativa besparingsåtgärder, som man skulle kunna vidta i stället. Vi har dessutom förklarat oss beredda att diskutera andra besparingar, även utanför skolområdet, för att undvika att eleverna mister en del av den undervisning som de har rätt till. Min fråga från det första anförandet kvarstår: Kan Bengt Göransson garantera att ingen undervisning kommer att inställas på grund av brist på lärare under det kommande läsåret?
Herr talman! Kan Larz Johansson inför kammaren förklara att ännu ingen undervisning någonsin inställts, därför att man inte fått tag på vikarier? När det gäller 1982 års beslut citerade jag faktiskt vad statsrådet Tillander anförde, nämligen att man inte alltid kunde se vikarieinsatsen som den nyttigaste och lämpligaste. När jag för några veckor sedan medverkade vid ett lärarfackligt möte i en Stockholmsförort meddelade rektorn att man redan hade tagit ut 60 26 av en sådan besparing genom att faktiskt inte använda korttidsvikarier utan i stället utnyttja de alternativ som finns att ge eleverna undervisning i andra former. Låt mig också påminna om att under den period då nedskärningarna skett — det gällde också den kommun jag gästade — har visserligen de statliga anslagen minskat med 16 26, men elevantalet har samtidigt minskat med 20 20. Skolan är icke resurssvag.
Herr talman! Jag trodde inte att jag skulle behöva förklara detta upprepade gånger för landets skolminister. Det som hände i samband med 1982 års budgetproposition var att man flyttade pengar från ett konto till ett annat och sade att dessa pengar skulle användas till undervisning. Det Bengt Göransson nu gör är att ta bort motsvarande belopp och därmed göra en statlig besparing. Sedan säger han att nu får ni klara det som tidigare varit undervisning med någon form av tillsyn. Fortfarande kvarstår min fråga: Kommer undervisningen att kunna bedrivas i full omfattning? Kan skolministern garantera att man inte kommer att behöva ställa in undervisningen på grund av lärarbrist.
Herr talman! Den förändring som skedde 1982 var faktiskt att man medgav att skolorna inte behövde anställa vikarier. Den kritik som riktats mot detta har gått ut på att man inte får möjlighet att anställa vikarier. Jag tycker faktiskt logiken kräver att man ändå något kommenterade det. Det har Larz Johansson avstått från att göra. Larz Johansson är för sitt parti — liksom företrädare för andra partier är det — beredd att förorda en neddragning på 250 miljoner på grundskoleanslaget. Men han har inte anvisat var detta skulle ske. Det måste naturligtvis i någon form påverka undervisningens totala omfattning. Men jag har då erinrat om att vi trots dessa nedskärningar faktiskt disponerar större resurser per elev än vi tidigare gjort.
Herr talman! Än en gång, Bengt Göransson: Det är riktigt att det stod i budgetpropositionen att man inte behövde använda dessa pengar för att anställa korttidsvikarier. Men det stod också mycket klart och tydligt att den här resursen skulle användas för undervisning. Skillnaden är att med den åtgärd som ni nu vidtagit, så finns det inga pengar, vare sig till korttidsvikarier eller till att bedriva undervisning under motsvarande tid. Det är alltså den väsentliga skillnaden. Jag tänker inte använda min korta tid här till att upprepa alla de alternativa besparingsförslag som vi har redovisat både i samband med besparingspropositionen i höstas och i samband med budgetpropositionen i början på året. De har debatterats i riksdagen tidigare, och Bengt Göransson kan ta del av protokollen — där finns våra alternativ redovisade.
Herr talman! Inte heller när Larz Johansson haft längre tid på sig har han redovisat några alternativ för de 250 miljonerna annat än att han hänvisat till allmänna fullmakter för lokala skolstyrelser att hantera resurserna efter bästa förstånd.
Herr talman! Jag kan ta ett av de allra senaste förslagen som var aktuellt för inte så länge sedan. Vi har för vår del sagt att vi tycker att det är en rimligare prioritering att använda de 40 miljoner som regeringen vill anslå till att avskaffa en del av självstudietiden på gymnasieskolan till att i görligaste mån undvika lärarlösa dagar på grundskolan. Det är ett av alternativen. Vi har åtskilligt fler.
Herr talman! Jag noterar att Larz Johansson menar att landets gymnasister med ett stort antal lärarlösa lektioner per år skall betala möjligheten att låta exempelvis en icke utbildad tekniklärare gå in och plocka bland den ordinarie tekniklärarens maskiner när denne råkar vara sjuk. Den volym det handlar — Nr 156 om på grundskolan rör sig om ett par dagar per läsår.
28 maj Herr falmant De här Uppfattningarna är inte Da mina egna. Jag kan Om kulturtidskrifreferera till skolstyrelsens ordförande i Norrköping, vilken också är socialdes är ; Z . ternas ekonomiska mokrat. I tidningen Skolvärlden säger han så här: EA situation ”När de borgerliga införde lärarlösa lektioner på gymnasiet var socialdemokraternas kritik hård. Nu gör de samma sak på grundskolan. Det rimmar illa ——--.” Det är, Bengt Göransson, inte fråga om blygsamma mått. Det handlar inte om några få dagar. I min hemkommun, Nyköpings kommun, motsvarar besparingen 19 000 undervisningstimmar. Det är ungefär detsamma som att lägga ned all undervisning i samtliga kommunens skolor under två veckor, eller att förkorta läsåret med motsvarande tid. Det tycker inte jag är en blygsam omfattning, men det är möjligt att Bengt Göransson tycker det.
Herr talman! Mycket kort. Detta är ju schabloniserade belopp. Det går faktiskt mycket enkelt — genom att sätta nedskärningsbeloppet i relation till det totala beloppet — att se vilken omfattning de lärarlösa lektionerna har. Då inser man att de inte är större än jag angivit.
Herr talman! Eva Hjelmström har frågat mig vad jag avser att göra för att förbättra kulturtidskrifternas situation samt om jag kan garantera att just kulturtidskrifterna inte drabbas av portopolitiken. Tidigare denna vår besvarade jag en likartad fråga av Eva Hjelmström i samma ämne. Mitt svar kommer att bli likt det förra. Jag redovisade då bl.a. att det nuvarande bidraget till kulturtidskrifter under de senaste sex åren har fyrdubblats och nu uppgår till nästan 10 milj.kr. Jag anförde också att jag inte var beredd att föreslå förändringar av de statliga insatserna för kulturtidskrifterna med hänsyn till dels att kulturrådet har aviserat ett förslag i frågan, dels 1982 års bokutrednings och folkbiblioteksutredningens då pågående arbete. Båda utredningarna har nu överlämnat sina förslag. Dessa bereds f.n. inom regeringskansliet genom bl.a. en omfattande remissbehandling. 1982 års bokutredning har särskilt behandlat frågan om posttaxorna för böcker. Jag är medveten om att frågan i lika hög grad gäller tidskrifter. Den kommer att övervägas inom ramen för nämnda beredningsarbete. Jag är därför inte heller nu beredd att föreslå ändringar i det statliga stödet till kulturtidskrifter. 7 ternas ekonomiska situation
Herr talman! Jag tackar Bengt Göransson för svaret på min fråga. Bengt Göransson hävdar att han tidigare i vår besvarat en likartad fråga. Jag tycker att den här frågan är litet annorlunda. Frågan då gällde i första hand hur kulturtidskrifter skulle komma ut till bibliotek, skolor osv. Den här gången gäller frågan i första hand de portohöjningar som genomfördes den 1 april. Den minnesgode kommer ihåg att när Ove Rainer sist lade fram ett förslag om portohöjningar, utbröt kaos. Posten tvingades backa, men man utropade fegt att det inte är postens sak att ta ansvar för kulturen. Men det åvilar trots allt landets kulturminister att göra det. Som exempel på vad som kommer att ske vill jag citera vad Thomas Bibin skriver i Dagens Nyheter i början av april. ”I enlighet med den hästskojaranda som har slagit rot i postverket under senare år går man samtidigt ut i annonser” — apropå höjningen — ”och talar om att verkets tjänster blir billigare. ”Nu kan många företag sänka sina portokostnader.” I själva verket handlar det om en höjning över hela linjen, plus att de portolättnader som kulturtidskrifter, bokförlag och en del andra haft i några år försvinner.” Litet längre fram framhåller han att det framför allt ”är storkunderna som gynnas av denna "reform" — — -”. Det kan inte vara rimligt att kulturen så att säga skall tvingas subventionera postens storkunder. Liknande tankegångar förs fram av Bertil R. Widerberg i Aftonbladet söndagen den 1 april. Han väcker en principiell fråga huruvida det är så att staten ger med den ena handen — bidraget till kulturtidskrifterna har helt riktigt höjts — men tar med den andra. Detta gäller på område efter område inom kulturlivet. Det blir inte så som vi bestämmer här i fråga om bokförlag, kulturtidskrifter osv., utan det blir andra myndigheter som kommer att styra kulturpolitiken. Det tycker jag är oroväckande.

Med hänsyn till att kommunikationsminister Curt Boström alltjämt är upptagen av ett annat engagemang hemställer jag att kammaren nu beslutar att ajournera sina förhandlingar till kl. 16.00.

Fru talman! Wiggo Komstedt har frågat mig när jag avser att verkställa riksdagens beslut om registrering av mopeder. Riksdagen beslöt i april 1982 att mopederna skall registreras. Därefter har trafiksäkerhetsverket på uppdrag av regeringen lämnat ett förslag på hur registreringen bör gå till. Datainspektionen har yttrat sig över förslaget. Det finns alltså nu tillräckligt underlag för att registreringen skall kunna genomföras. Under de senaste åren har emellertid antalet mopeder och olyckor med mopeder kraftigt minskat. Jag anser därför att tidpunkten nu inte är den rätta för att införa mopedregistrering. Utan att rubba riksdagens principbeslut bör man därför avvakta ytterligare någon tid, bl.a. för att se om den starkt nedåtgående utvecklingen fortsätter. Detta har jag redovisat för regeringen på regeringssammanträde den 17 maj i år. Regeringen beslöt att bereda riksdagen tillfälle att ta del av vad jag anfört i samband med att en proposition med vissa förslag till lagändringar på trafiklagstiftningens område lämnas till riksdagen inom kort.

Fru talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Det är som bekant två år sedan riksdagen beslöt att mopeder skulle registreras. Beslutet grundade sig på trafikutskottets betänkande nr 19, daterat den 18 mars 1982. Sedan dess har ingenting hänt. Det svar som jag fått i dag av kommunikationsministern gör mig besviken. När trafiksäkerhetsutredningen en gång i tiden diskuterade frågan om registrering var för mig ett tungt vägande skäl det som polisen framförde, att man genom registrering av mopeder skulle ha bättre möjligheter att upptäcka dem som begick olika brott i samband med mopedåkande. Kommunikationsministern säger här att nedgången i antalet olyckor med mopeder gör att man inte nu är beredd att ta tag i frågan om registrering. Jag tror att denna nedgång är temporär. Det är alltid spekulativt att säga vad en sådan nedgång kan innebära. Vi vet att en ny mopedklass, mopedklass 2, har antagits. Sådana mopeder kommer säkert att översvämma landet på grund av att vi har tafsat på trafiksäkerhetsbestämmelserna när det gäller den typen av mopeder. Det finns därför alla skäl att tro att utvecklingen när det gäller olyckor går åt samma håll som tidigare, dvs. i negativ riktning. Förhållandet är det samma när det gäller mopedåkande personers väskryckning o. d. Man har i dag inte möjlighet att identifiera dem. Att kunna göra det var som sagt ett krav från polisen, när vi diskuterade frågan i trafiksäkerhetsutredningen. Nu har kommunikationsministern i alla fall tagit upp frågan med regeringen, men det som sägs i svaret gör mig mycket orolig. Anser inte kommunikationsministern att två år är en lång tid när det gäller att effektuera ett riksdagsbeslut? Vi fattar ju beslut i ärenden som är så brådskande att de behandlas efter endast ett bordläggningssammanträde. Det har ju förflutit två år sedan riksdagen med stor majoritet fattade beslutet om att registrera mopeder. Innebär det som sägs i sista delen av svaret, att förslag till lagändring på trafiksäkerhetsområdet snart skall lämnas till riksdagen, att kommunikationsministern är inne på att försöka riva upp det beslut som riksdagen har fattat när det gäller mopedregistrering?

Fru talman! Trafiksäkerhetsutredningen förutsatte, Wiggo Komstedt, att registreringen totalt skulle omfatta 300 000-400 000 mopeder. Dessutom räknade man med ett årligt tillskott på ca 30 000-40 000 mopeder. Det är möjligt att nedgången är tillfällig. Jag ber ändå att få nämna följande sifferserie: 1977 såldes 41 000 mopeder. 1981 såldes 15 800 mopeder. För 1982 var siffran 12 600 och för 1983 endast 8 300. Från 1977 och till år 1983 har det varit en nedgång när det gäller mopedförsäljningen med ca 80 96. På olycksfallssidan har man noterat en motsvarande nedgång. Antalet trafikdödade mopedister var 92 stycken 1974, 73 stycken 1977, 34 stycken 1980 och 31 stycken 1983. Med tanke på de förändringar som skett under de senaste åren på mopedområdet finns det anledning att ifrågasätta om tidpunkten, Wiggo Komstedt, är den rätta när det gäller att införa registrering av mopeder. Det förslag som läggs fram för riksdagen innebär att man inte rubbar riksdagens principbeslut, utan att man avvaktar ytterligare någon tid, bl.a. för att se om den starkt nedåtgående trenden fortsätter.

Fru talman! Det kan finnas många förklaringar till den nedåtgående trenden i fråga om försäljningen av nya mopeder. En given förklaring till de låga siffrorna för 1983 tror jag är att många går och väntar på att kunna köpa den billigare moped, av klass 2, som rikdagen — dess värre — beslutat om. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är den mopeden klart sämre än nuvarande mopedtyp. Det är klart att många, speciellt ungdomar, väntar på den enklare och billigare mopeden. När människor går och väntar på något nytt på fordonsområdet blir det många gånger en nedgång i försäljningen. 31 döda är ändå 31 för många, kommunikationsministern! Det finns ingen som helst anledning att, så länge någon enda omkommer i trafiken, inte försöka göra vad som göras kan. Jag menar inte bara att registreringen i fråga kommer att rädda liv — i och för sig är det ju positivt om olyckskurvorna visar på en nedgång — utan vad jag också är ute efter när det gäller den aktuella registreringen är att polisen skulle få bättre möjligheter att identifiera dem som begår olika typer av brott i samband med mopedåkning. I dag har man ingen möjlighet att identifiera dem. För mig är det ett starkt skäl för den här registreringen. Kommunikationsministern säger att man inte skall rubba på riksdagens principbeslut. Nej, men om man drar ut på tiden år efter år med verkställandet av riksdagens principbeslut, är det till sist — det vet kommuni kationsministern — inte särskilt mycket kvar av beslutet. Det är lätt att bortse från det. Jag skulle vilja att kommunikationsministern åberopade starkare skäl än de som framförts här i dag för att avstå från att genomföra riksdagens beslut.

Fru talman! Bruno Poromaa har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att höja trafiksäkerheten efter vägar med trädalléer eller där träd växer i direkt närhet av vägbanan. Bakgrunden till frågan är en nyligen inträffad dödsolycka efter avkörning och kollision med ett träd. Risken för allvarliga skador vid kollision med träd är mycket hög, och vägverket bedriver därför sedan många år ett intensivt arbete i syfte att ta bort såväl träd som andra farliga föremål i närheten av de allmänna vägarna. I vissa fall kan inte träden eller trädalléerna av kulturella skäl eller av naturvårdsskäl tas bort. Det är i södra Sverige inte ovanligt att trädalléer är fridlysta. Trafiksäkerhetssträvandena måste då samordnas med dessa önskemål. Detta sker bäst på lokal och regional nivå, där man har de bästa kunskaperna om förutsättningarna i det enskilda fallet. Vägarna måste utformas så, att skadorna vid avkörning blir så lindriga som möjligt. Väghållarna är väl medvetna om trafiksäkerhetsriskerna med träd och trädalléer i omedelbar närhet av vägarna och försöker så långt möjligt avlägsna dessa. Jag bedömer därför att det f. n. inte är növändigt med några ytterligare åtgärder från min sida.

Fru talman! Jag skall be att få tacka statsrådet för det svar som jag har erhållit på min fråga. Bakgrunden till min fråga är, som statsrådet framhöll, en helt nyligen inträffad dödsolycka efter avkörning och kollision med träd. Denna tragiska händelse inträffade i mitt och statsrådets hemlän, och jag upplevde den på nära håll i så måtto att jag personligen kände den förolyckade. Sedan jag ställde frågan har ytterligare en likartad olycka inträffat i länet, dock inte med samma tragiska utgång. Polisen ansåg dock enligt massmedia att det var genom ett under som bilföraren klarade sig. Anledningen till denna min fråga är att jag ville väcka uppmärksamhet kring vilka stora risker som är förenade för trafikanterna med dessa grovvuxna träd som växer nära livligt trafikerade vägar. Ingen skugga må falla över kommunikationsministern för att dessa träd finns utefter våra vägar. De har överlevt många kommunikationsministrar, och de planterades i en tid då häst och vagn var en vanlig företeelse på vägarna. Jag vill inte heller förneka att stora insatser görs på olika områden i syfte att främja trafiksäkerheten. Men ingenting är så bra att det inte kan göras bättre. Så länge trafikolyckor inträffar, så länge finns det också arbetsuppgifter på trafiksäkerhetens område. Jag noterar därför med stor tillfredsställelse statsrådets svar att väghållarna är väl medvetna om riskerna med träd och trädalléer i omedelbar närhet av vägarna och så långt som möjligt försöker avlägsna dessa. Låt mig, fru talman, uttala en stilla önskan om att detta arbete ges hög prioritet, så att olyckor av den art som jag berört ej behöver inträffa ytterligare.

Fru talman! Görel Bohlin har frågat mig om den ökade belastningen till följd av Arlandatrafiken bör vägas in vid bedömningen av angelägenhetsgraden av en ombyggnad av väg 263 på delen mellan Sigtuna och Märsta och således föranleda att vägobjektet prioriteras högre. Som svar på Görel Bohlins fråga vill jag framhålla att det för byggande av statliga vägar finns en i hög grad decentraliserad planeringsprocess. Prioritering av enskilda vägobjekt sker på lokal och regional nivå. Vägverket beslutar om flerårsplanen för byggande av riksvägar, medan länsstyrelserna beslutar om flerårsplanerna för byggande av länsvägar. Om vägverket och en länsstyrelse inte är överens om innehållet i en plan, skall planen fastställas av regeringen. Länsstyrelsen i Stockholms län har fastställt planen för byggande av länsvägar i länet för åren 1984-1993. Planen innehåller inte någon ombyggnad av väg 263. Sigtuna kommun har överklagat beslutet men har inte begärt att en sådan ombyggnad prioriteras in i planen. Ärendet bereds f.n. inom regeringskansliet. Rent allmänt vill jag avslutningsvis framhålla att i den mån nya vägobjekt tillkommer eller förutsättningarna för vägobjekten i en länsvägsplan förändras, är det med vår decentraliserade vägplanering primärt länsstyrelsens uppgift att i samråd med vägverket och berörda kommuner besluta om eventuella omprioriteringar i planen.

Fru talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Som kommunikationsministern säkert förstår känner jag väl till det decentraliserade system som byggts upp när det gäller att fastställa angelägenhetsgraden av vägobjekt i flerårsplanerna. Emellertid har jag blivit tveksam om den nationalekonomiskt rätta avvägningen verkligen kommer till stånd genom = Nr 156 systemet. Måndagen d Vi är säkert överens om vägarnas betydelse för vårt näringsliv och därmed ; 8 SER Å RR z E 28 maj 1984 för tillväxten i vår ekonomi. Vi är också överens om, tror jag, att trafiksäkerheten är beroende av vägarnas beskaffenhet och trafikintensitet. N ES RR : = Om upprustning av Det finns ett stort värde i avkastningsräkningar som vägverket gör vad år : 8 4 s CE Al & vägarna till Arlanbeträffar olika objekt. De är till god ledning, även om måhända något kan daflygplats ifrågasättas. Emellertid stoppas ibland angelägna objekt långt bak i ordningen även om en kommun högprioriterar dem. Detta kan ske i den s.k. vägnämnden eller i länsstyrelsen vid fastställande av planerna. Det kan också hända att inte alla faktorer beaktas vid fastställandet. Mellan länen fördelas heller inte pengarna på det ur landets synpunkt mest angelägna sättet. Särskilt gäller detta de s.k. S-medlen till vägar. I Sigtuna kommun kan nämnas två ur rikssynpunkt mycket angelägna vägbyggnadsobjekt. Det ena är viadukten över järnvägen vid Märsta, som har så stor betydelse för att räddningstjänsten vid Arlanda skall fungera och som vi tidigare diskuterat här i kammaren. Den viadukten borde ha kommit till stånd senast för ett tiotal år sedan. Det andra objektet är den väg jag nu aktualiserar — väg 263 Tullen-Sigtuna. Efter Linjeflygs flyttning till Arlanda har trafiken ökat betydligt på vägen. Detta har påpekats även av länsstyrelserna i Uppsala och Västmanlands län, varifrån trafiken i stor utsträckning emanerar. Denna trafikökning är säkerligen bara början på en alltmer accelererad ökningstakt. Dels ökar flygtrafiken på Arlanda, dels etablerar sig många företag i närheten av flygplatsen, vilket gör att Arlandaområdet blir en arbetsplats inte bara för arbetstagare från Sigtuna och Stockholmsområdet utan för människor från hela Mälardalen. Om vägen hade varit i gott skick, hade en trafikökning inte varit så alarmerande, men nu är den inte i så gott skick. Dessutom är utfarter inom Sigtuna stad besvärliga, och den intensiva trafiken åstadkommer skador på den känsliga Sigtunamiljön. Det senare har för flera år sedan konstaterats i samband med planer på en kringled. Det mest akuta, nämligen upprustning av vägen Tullen-Sigtuna, kan emellertid inte anstå tills en eventuell kringled blir aktuell eller tills trafiken ökat ännu mer. Något måste ske nu. Jag vill fråga kommunikationsministern om han är beredd att diskutera en omklassificering av den här vägen till riksväg och om han håller med mig om att väganslagen inte tycks tillfalla de län som av trafikskäl och ur samhällsnyttosynpunkt har största behovet av utbyggnader och förbättringar samt om inte de s.k. S-medlen härvidlag ur trafiksynpunkt synes få den sämsta användningen.
Fru talman! Som jag sade i mitt svar håller vi inom regeringskansliet på att bereda ärendet om fastställande av plan för länsvägar i Stockholms län. Jag är därför inte beredd att gå in på den enskilda frågan. Frågan bereds, och vi 83 inhämtar de informationer som krävs för att ett slutligt beslut skall kunna fattas. När det gäller ordinarie vägmedel vågar jag påstå att det inte råder några tvivel om att det inför den plan vi f. n. håller på att behandla har tillförts en ganska stor del av ordinarie vägmedel till t.ex. Stockholmsområdet. De två här nämnda vägarna ligger kanske något mera avlägset jämfört med en del stora projekt i Stockholmsområdet som rimligtvis borde komma till utförande, men här har gjorts vissa omprioriteringar med hänsyn till lönsamhet och med hänsyn till behovet av att sådana vägar kommer till stånd. S-medlen har tillkommit, Görel Bohlin, av sysselsättningsskäl. Då är det rätt naturligt att insatserna i huvudsak görs i skogslänen. Det är där vi har sysselsättningsproblemen, framför allt när det gäller byggarbetskraften. Jag kan emellertid försäkra att medlen kommer till god användning. Den utbyggnad som sker i skogslänen gäller ett skogsbilvägnät. Även sett ur nationens synpunkt är det viktigt att virkesråvaran kan fraktas på dessa vägar ner till skogsindustrierna, som är av mycket stor betydelse för Sveriges exportindustri.
Fru talman! Jag tycker att delar av kommunikationsministerns svar var glädjande, bl.a. det som gällde den omprioritering som förväntades ske inom regeringskansliet. Jag vill påminna om en fråga som kanske kommer att föreläggas kommunikationsministern. Sigtuna kommun har i brev påpekat svårigheterna i samband med den här vägen. Man har också påpekat — och därvidlag är man överens med länsstyrelsen i Stockholms län — att tilldelningen av medel till Stockholms län är för låg i relation till struktur, befolkningsunderlag och trafikbelastning. Den uppfattningen har tydligen också Västmanlands län och Uppsala län. Inte heller har hittills utdelade sysselsättningsmedel för vägobjekt i någon större utsträckning kommit Stockholms län till del. När beslutet om Linjeflygs flyttning till Arlanda fattades, sades samtidigt att en förutsättning var att man klarade förbindelserna åt Arlandahållet. Det skulle t.o.m. bli en spårbunden trafik till Arlanda. Då är det viktigt att man följer upp detta så att de vägar som får en ökad trafikbelastning verkligen är bra. Nu har E 4-an i stället blivit nästan spårbunden på grund av att trafiken har ökat — det är djupa fåror i vägen — och man behöver knappt hålla i ratten när man kör ut till Arlanda. När det gäller frågan om omklassificering av väg 263 till riksväg vill jag peka på att den frågan också har aktualiserats av Sigtuna kommun. Dessutom har man i brev från både Västmanlands län och Uppsala län påpekat att väg 263 är så pass trafikerad av bilar från hela Mälardalen att det finns anledning att göra om den till riksväg.
Fru talman! Jag håller med Görel Bohlin om att man vid utlokaliseringen av inrikesflyget till Arlanda rimligtvis borde ha satsat pengar på att förbättra vägnätet. Tyvärr gjordes inte detta förrän jag tillträdde som kommunikationsminister. Men i samband med att jag tillträdde tillsköts 28 milj.kr. av S-pengar, Görel Bohlin, för att man bl.a. skulle kunna ordna med belysning och räcke utefter vägen till Arlanda. Således är ett arbete påbörjat. Men i en tid när det är ont om slantar får man självfallet lov att försöka prioritera. Helt givet måste även jag inse att det finns projekt i andra delar av landet som också måste komma in i det här sammanhanget.
Fru talman! Först och främst vill jag säga att erfarenheten visar att sysselsättningseffekten är betydligt mindre av arbetsmarknadspolitiskt styrda vägarbeten än vad man tidigare har trott. Jag föreslår att kommunikationsministern i samarbete med arbetsmarknadsministern ser över detta. Det är faktiskt mycket pengar av S-medlen som går till vägarbeten, och de används ineffektivt. Av det anslag som beviljades i samband med Linjeflygs flyttning till Arlanda gick 28 milj.kr. till elbelysning utefter E4-an. Detta projekt bedömdes som så oerhört angeläget, medan däremot de 15 milj.kr. som hade behövts för viadukten till Märsta och för att klara räddningstjänsten inte ansågs ha så hög prioritet. Bara detta är faktiskt ett bevis för att man inte prioriterar särskilt effektivt.
Fru talman! Jag vet inte om Görel Bohlin är speciellt skicklig på att avgöra var prioriteringen skall ske. Men de som kan det här, Görel Bohlin, menade att det av trafiksäkerhetsskäl var oerhört nödvändigt att ordna med belysning utefter den mycket intensivt trafikerade vägen till Arlanda. Detta var skälet till att jag tillförde dessa 28 milj.kr.
Fru talman! Jag har kollat upp detta, och av samtliga vägar i Sverige är motorvägarna de minst trafikbelastade. När denna prioritering gjordes var E4-an den absolut minst olycksbelastade motorvägen i hela Sverige. Det går bra att kolla upp detta med vägverket — detta är faktum!

Fru talman! Alf Wennerfors har frågat mig varför jag inte vidtagit åtgärder vad gäller ett ökat antal parkeringsplatser för handikappade vid landets flygplatser. Att tillhandahålla parkeringsplatser för handikappade är en viktig del vid planeringen och utformningen av en flygplats. Generellt sett tycks också parkeringsmöjligheterna för de handikappade vara tillfredsställande vid våra flygplatser. Alf Wennerfors har i en tidigare debatt med mig tagit upp förhållandena vid Arlanda. Jag vill därför nämna att det på Arlanda finns totalt 27 parkeringsplatser avsedda för handikappade. 6 av dessa platser finns på gatusidan, varav 2 vid inrikesterminalen. Luftfartsverket anser inte att det f. n. finns en brist på handikapplatser vid Arlanda. Problemet är i stället, enligt verket, att andra än handikappade parkerar på de platser som reserverats för handikappade. En skärpt övervakning av parkeringen kommer därför att ske på Arlanda. Luftfartsverket följer noga utvecklingen och avser att tillhandahålla fler parkeringsplatser för handikappade om behov uppstår.
Fru talman! Eftersom jag har besvärat kammaren och statsrådet med detta ärende tidigare, kan jag i dag vara kortfattad. Statsrådets svar är helt klart positivt för de handikappade, och jag tackar för svaret. Jag vill bara göra en liten kommentar beträffande statsrådets uppgift om att luftfartsverket noga följer utvecklingen på Arlanda och att det blir fler parkeringsplatser för de handikappade om behov uppstår. Jag tror att detta behov redan finns. Trafikanternas antal är som bekant mycket stort vissa dagar, och antalet tycks bara öka. När det gäller problemet att andra än handikappade parkerar på platser som har reserverats för de handikappade vill jag säga att en av orsakerna till detta väl är att de i dag faktiskt inte kan se så där väldigt bra var dessa platser finns. De är alltså inte i tillräckligt hög grad utmärkta. Där tror jag säkert att man kan vidta ytterligare åtgärder.

Fru talman! Sven Henricsson har med hänvisning till att SJ infört s.k. City-Expresståg frågat mig hur SJ:s nya affärsidé utvecklas och om det i detta sammanhang finns några planer på att förbättra servicen också på de norrländska fjärrtågen. Jag vill erinra om att de s.k. City-Expresstågen är en försöksverksamhet för att öka SJ:s konkurrenskraft. Tågen har satts in på linjerna Stockholm Göteborg och Stockholm-Karlstad, där SJ har många resenärer och en stark konkurrens med flyget om resenärerna. Erfarenheterna hittills visar att på dessa linjer har den tidigare minskningen av antalet resenärer i första klass hejdats och t.o.m. förbytts i en ökning. fjärrtågen kan jag nämna att SJ i höst kommer att förbättra komforten och serveringsstandarden i nattrafiken på linjerna Umeå-Stockholm och Sundsvall-Stockholm. Nästa år kommer också dagtågen mellan Stockholm och Sundsvall att få en bättre serveringsstandard. Genom regeringens satsning på investeringar vid SJ förbättras nu också vagnarna i Norrlandstrafiken genom nyleveranser och ombyggnader. Omfattande banarbeten pågår vidare som kommer att ge bättre förutsättningar att utveckla järnvägstrafiken i Norrland.

Fru talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga och noterar att man på SJ tydligen är nöjd med City-Expressatsningen. Såväl mina egna som andras iakttagelser bekräftar en ganska låg resandefrekvens på expresstågen Karlstad-Stockholm, som jag har åkt med några gånger. Samtidigt vet att det är trängsel på många vanliga tåg. Jag har svårt att tro att det här var någon lysande affär för SJ, och det bekräftas ganska bra av svaret; man är nöjd med en mindre framgång. En del erfarenheter från andra länder, t.ex. Västtyskland och Finland, tyder på att man där har upphört med att sammansätta tågen av enbart förstaklassvagnar. Man har i vissa fall fått lov att gå över till vanlig tågsammansättning, med såväl första som andra klass. Det har gjort att också andra resandekategorier än affärsresenärer — sådana som betalar resan själva och inte får den betald av företaget — kan anlita tågen. SJ säger nu att man vill konkurrera med flyget — det har man sagt i många sammanhang, har jag sett. Men flygresenärerna är ju ändå bara 1,7 90 av samtliga resenärer, medan nära 80 96 av allt resande sker med bil. Det vore väl värt att satsa på att återerövra bilresenärerna — det skulle ju också vara en god samhällsgärning, eftersom det händer så många olyckor på vägarna. Vad sedan gäller Norrlandstågen tycker jag att det främst är en fråga om att förbättra sovvagnsmaterialet. Det är ju sovvagnen som är det vapen som SJ kan ha när det gäller långväga trafik. Sovvagnsmaterialet lämnar faktiskt åtskilligt övrigt att önska, inte minst när det gäller ljudisolering, men även när det gäller tekniken i övrigt, t.ex. värme och ventilation. Man gör alldeles för litet ansträngningar för att eliminera bristerna hos vad jag skulle vilja kalla detta trumfkort för SJ och göra sovvagnsresan bekvämare. Det går inte att fortsätta med de här ofta skramlande och gnisslande vagnarna med usel värme och ventilation. Jag noterar att SJ nu tänker göra en ansats för att förbättra servicen på dagsträckorna, särskilt på kustbanan. Det är verkligen på tiden att någonting händer här — det borde åtminstone bli möjligt att få varm mat på något tåg, tycker man. I övrigt har vi som reser där också sett att det är mycket få Norrlandståg som har de moderna vagnarna med inbyggt trappsteg, som underlättar för handikappade och äldre att gå av och på tåget. Det vore bra om man kunde ordna den saken.
Fru talman! Låt mig helt kort nämna för Sven Henricsson att SJ:s bekvämaste sovvagnar sedan lång tid tillbaka har varit förbehållna trafiken på Norrland. Jag vet att man har satsat hårt på att försöka åstadkomma finaste möjliga vagnpark med tanke på de klimatiska förutsättningar som gäller för Norrlandstrafiken. Som Sven Henricsson vet har alla i den här kammaren kommit överens om att SJ själv bestämmer hur man på bästa sätt skall utnyttja befintliga resurser. Det råder inget tvivel om att det är en mycket grannlaga uppgift. Självfallet gör man de stora insatserna på de sträckor som har flest resenärer. Man försöker konkurrera med andra transportmedel genom att sätta in s.k. City Express-tåg. Men jag håller med Sven Henricsson om — och jag vet också att det är SJ:s ambition — att inte glömma av uppgiften att också svara för transporterna i övriga delar av landet.
Fru talman! Jag noterar att det i alla fall finns en strävan att förbättra resemöjligheterna på de norrländska fjärrtågen. Men låt mig kommentera ytterligare en liten sak. När dessa fjärresenärer, som ofta är fallet, skall resa vidare på en sidolinje och kommer till Långsele får de färdas vidare med landsvägsbuss upp till Hoting och Vilhelmina. Det hänger samman med att järnvägsbanan håller på att repareras. Den skall ju så småningom läggas ned, och därefter får alltså resenärerna färdas med buss. Såvitt jag förstår innebär det en försämring för fjärresenärerna, som på den här linjen utgör 60-70 96. De får åka vidare på smala, krokiga och ofta gropiga vägar, sönderkörda av timmertrafiken som går på samma led. Jag har själv färdats den här sträckan med buss och inte ens kunnat läsa tidningen, därför att det har skakat för mycket. Det går inte att hälla kaffe ur en termos och försöka dricka det. Det gick däremot mycket bra tidigare, när man färdades med motorvagn. Jag har också sett barnfamiljer som har har haft det verkligt besvärligt på dessa resor. Nu är kommunikationsministern involverad i den här frågan, eftersom han har meddelat att den här linjen inte skall trafikeras av något tåg framöver. Tåget skall ju dras in. Därför finns det anledning att fråga om kommunikationsministern är nöjd med att resemöjligheterna försämras för de människor som bor uppe i skogsbygderna och för dem som hälsar på. Är det meningen att också landsvägsbussen kommer att dras in? Hur skall folk ta sig fram då? Det får de tydligen göra bäst de kan. Är det god service?
Fru talman! Jag vet inte varifrån Sven Henricsson har fått uppgiften att jag skulle ha bestämt mig för att persontrafiken på sträckan Forsmo-Hoting skall upphöra. I samband med SJ-debatten i riksdagen meddelade jag vilka bandelar som rimligtvis borde föras till riksnätet. Beträffande bandelar som är föremål för prövning förs diskussioner mellan resp. huvudmän, länshuvudmän, SJ och transportrådet om en bibehållen Sedan blir jag litet förvånad, när Sven Henricsson talar om att vägarna är gropiga på grund av timmertransporter. Om jag inte minns fel, satsade vi rätt stora slantar på bandelen Forsmo-Hoting för att få upp rundvirkestransporterna på den bandelen. Den satsningen har inneburit att man inte behöver ha dessa iransporter på landsvägen. Jag är ganska övertygad om att länstrafikbolaget i detta län kommer att ta sitt ansvar och se till att det finns en fungerande kollektivtrafik. Sedan är frågan om man skall välja spårbunden trafik eller buss.
Fru talman! Kommunikationsministern har meddelat att persontrafiken skall vara kvar på vissa linjer som är aktuella för prövning. Han har samtidigt meddelat att det inte är aktuellt att till riksnätet överföra en sådan bana som den jag nu talar om. Det innebär att man är tvingad att anlita buss. Det blir annars helt orimligt ekonomiskt sett med tanke på det bidrag som staten betalar till busstrafiken. På grund härav vet vi vad som väntar oss. Vi får åka buss en tid med hänsyn till att detta bidrag utgår under några år. Sedan får vi ta oss fram bäst vi vill, för då skall trafiken integreras med övrig trafik.
Fru talman! Detta, Sven Henricsson, är inte något riktig beskrivning av vad som nu pågår. Även om man inte överför vissa bandelar till riksnätet, sker förhandlingar mellan länshuvudmännen, SJ och transportrådet om man skall ha spårbunden trafik eller landsvägsbuss. Jag vet inte hur pass väl informerad Sven Henricsson är, men jag vågar påstå att det i dag finns länshuvudmän, som förhandlar om att bibehålla spårbunden persontrafik och som själva är beredda att gå in och betala den rörliga kostnad som uppstår genom riksdagens beslut om hur prövningsbanorna skall handläggas i fortsättningen.
Fru talman! Kommunikationsministern säger att förhandlingar pågår. Men några sådana har i varje fall inte jag hört talas om. Då har de beslutats i går. F. ö. har länstrafikbolagen i Jämtland och Västernorrland deklarerat att de beräkningar som transportrådet har gjort är felaktiga. Man har t.ex. kalkylerat med alldeles för höga räntekostnader när det gäller järnvägstrafiken, för att nämna ett exempel. Allt detta plus det extra bidraget till busstrafiken har gjort att ett fattigt län och fattiga kommuner i denna region finner det helt otänkbart att offra så mycket för att få behålla järnvägstrafiken.
Fru talman! Det är tydligen helt meningslöst att Sven Henricsson och jag fortsätter denna diskussion. Skulle emellertid transportrådet ha lämnat felaktiga uppgifter till grund för detta beslut, kan jag försäkra Sven Henricsson att vi, när ärendet kommer till kommunikationsdepartementet, kommer att granska det mycket noggrant.
Fru talman! Det sista vill jag notera såsom positivt. Jag vet att länsmyndigheterna förbereder ytterligare ett sista försök att få departementet att diskutera igenom hela denna problematik med hänsyn till de ansträngningar som nu görs för att få ett bättre resultat och den nyss av kommunikationsministern omtalade förbättring av spåret som har kommit till stånd. Allt detta är ju nya förutsättningar, som kanhända skulle motivera att man avvaktar något år för att se om det blir större trafik på denna linje.